Riksdagen har i den första läsningen antagit en visserligen partiell men icke desto mindre den mest genomgripande författningsreformen sedan mer än 100 år. När den genomförts kommer den ati innebära en grundväsentlig förändring i hela vårt parlamentariska och politiska liv. Ett ytterligare betydelsefullt steg har tagits för att ge folkviljan ett direktare parlamentariskt utslag. En helt ny indirekt beskattningsform har beslutats som visserligen behöver kompletteras under höstriksdagen men vars huvudsakliga principer nu är fastslagna. Försvarsfrågan har ivrigt debatterats och fått en i vissa avseenden kontroversiell lösning för några år framåt. Många andra viktiga frågor att förtiga. Förvisso kan man säga att något av historiens vingslag susat över detta möte. År efter år har från denna plats kla gats över att riksdagen fått arbeta under svåra förhållanden och under otillbörlig hets. Detta förhållande har i år framträtt i starkt accentuerad form. Felet har icke varit riksdagens. 36 propositioner och däribland de allra viktigaste anmäldes under propositionstidens tre sista dagar. 24 propositioner avlämnades så sent som den 17 april. Undra på att vissa av riksdagens utskott fått arbeta under hård press och att riksdagens ledamöter i gemen haft ytterst kort tid, ja knappast någon tid alls för att bekantgöra sig med de förslag till beslut som de kallats att fatta! är det som så ofta förr en vädjan som förklingar ohörd att liknande förhållanden, vilken regering som än sitter vid makten, icke måtte upprepas? Det ligger en fara för vårt politiska maskineris anseende om inte en rättelse kan åstadkommas. Åtskilliga betydelsefulla frågor har kunnat regleras under mera allmän anslutning, andra har varit i hög grad kontroversiella. Det är nu demokratins väsen. Att den kommande valstriden kastat sin skugga över vårt arbete kan väl av ingen förnekas, därpå utgör väl för övrigt delar av dagens debatt ett tydligt vittnesbörd. Kammarens överläggningar har i hög grad präglats av det inflytande som dagens omvärld utövar. Snart sagt varje fråga sätts numera in i ett internationellt sammanhang. Ett bevis om något på hur vår lilla värld har krympt. Omvärlden är fylld av oro och omvälvningar. Frågetecknen om framtiden hopar sig. Även till våra, till synes lugna kuster har oron spritt sig och tagit sig för oss helt ovana uttryck som manat oss både till eftertanke och till ökad omsorg om våra demokratiska grundprinciper.

Främst vill jag dock tacka kammarens ledamöter för den välvilja jag från dem städse mött och för det goda humör jag alltid från deras sida kunnat konstatera. Demonstrationsvågen har ingalunda trängt innanför riksdagens murar. När jag nu hemförlovar er önskar jag er alla en angenäm sommar och någon vila från ett ansträngande värv. Jag vet att de flesta av er går att deltaga i en ansträngande valstrid. Må överorden bli så få som möjligt! Jag tillönskar er alla den framgång som han eller hon eller vederbörande parti förtjänar. Och med dessa ord, med vilka jag icke anser mig ha frångått den opartiskhet, som en talman bör intaga, har jag att förklara vårens arbete avslutat. Detta tal besvarades av herr förste vice talmannen STRAND i följande ordalag: Herr talman! I egenskap av andre vice ålderspresident ber jag att å kammarens vägnar få framföra ett tack till herr talmannen för den gångna vårsessionen. Det är inte ofta talmannen har tillfälle att säga något till kammarens ledamöter, men varje gång det sker tränger det direkt till hjärtat, därför att det alltid rör någonting som för ledamöterna är väsentligt. Så är det också i dag — löftet om hemförlovning togs upp såsom ett löfte om vila från de hårda dagar, som vi nu har fått uppleva. Jag uttalar allas mening då jag önskar herr talmannen en god sommar, inget bekymmer för valrörelsen samt att vi skall träffas igen onsdagen den 16 oktober.